Herr talman! Det är alldeles riktigt att alkoholmissbruket, narkotikamissbruket osv. förorsakar oss väldiga bekymmer i detta land. Ser man på socialhuvudtiteln och på hur mycket pengar det kostar att ta hand om alla de människor som av olika anledningar kommit i den situationen att de behöver vård och hjälp så blir man givetvis beklämd. Det råder ingen tvekan om — det måste herr Westberg i Ljusdal förstå — att utskottet anser att han är ute i angeläget ärende, när han vill söka få kammaren att bevilja ett ökat anslag till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. I statsverkspropositionen har föreslagits ett anslag på 1 511 000 kronor till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. Vidare föreslås för nykterhetsorganisationerna 2 742 000 kronor. Det vore underbart om det räckte med detta eller om det räckte med att vi biföll herr Westbergs motion. Men det gör det inte. Vad som behövs är, som herr Westberg mycket riktigt påpekade, att vi på alla områden måste hjälpas åt att försöka få ett friskare samhälle som inte behöver använda sig av dessa bruksgifter. Ingen i utskottet — det vill jag allvarligt försäkra herr Westberg — har gjort någon som helst antydan om att inte nykterhetsorganisationerna uträttar ett förtjänstfullt arbete. Alla är medvetna om att det som görs är värdefullt. Socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation har emellertid tagit initiativ till överläggningar med Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. Enligt vad som framgår av statsverkspropositionen pågår dessa överläggningar och man har tänkt sig en konkret samverkan på upplysningsområdet. Det är möjligt att man genom denna samordning kan uppnå ännu bättre resultat än de som hittills har uppnåtts. Jag vill även erinra om att socialstyrelsen framhållit att upplysningens utformning och innehåll bör bli föremål för uppmärksamhet. Man vill försöka att granska arbetet och analysera målgrupper. Genom kontakten mellan socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation och Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning är det inte uteslutet att arbetet kan bli ännu effektivare. Vi har sålunda med vårt ställningstagande inte på något sätt velat göra gällande att nykterhetsorganisationerna inte uträttar ett verkligt förtjänstfullt arbete. Herr Westberg i Ljusdal säger att han som enskild riksdagsman och motionär inte förmår mycket. Vi får väl alla tänka oss att vi är röster i kören som på olika sätt fäster uppmärksamheten på angelägna frågor som skall beaktas. Vi har inte inom utskottet resonerat så att ”det är bara en motionär, det är ingenting att bry sig om”. Frågan har verkligen varit föremål för allvarliga överläggningar.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

Herr talman! För det första framgår det inte av utskottets betänkande att utskottet har ägnat denna motion något större intresse. Man har utan någon som helst motivering avstyrkt densamma. För det andra talade utskottets ordförande om ett samarbete som skall äga rum mellan socialstyrelsen och Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning — man skall diskutera planläggningen av och innehållet i upplysningsverksamheten. Det är gott och väl — det är alltså något som kommer och som vi kan hoppas en del av. Men det kan inte utgöra skäl mot en höjning av anslaget i detta sammanhang. För det tredje säger utskottets ordförande att nykterhetsorganisationerna uträttar ett förtjänstfullt arbete. Varför vill man då medverka till att de skall få försämrade ekonomiska förutsättningar för sitt arbete? Det är ju det som ställningstagandet innebär.
Herr talman! Motiveringarna är åtminstone delvis de jag här anfört, och de finns angivna i statsverkspropositionen. Där är det alltså möjligt att utläsa dem. Jag har sagt att de olika nykterhetsorganisationerna utför ett förtjänstfullt arbete, och det gör de. Men, herr Westberg i Ljusdal, hur mycket pengar vi än anslår till de olika ändamålen i den här verksamheten och övrig ideell verksamhet så är det idealiteten, det personliga engagemanget och viljan och känslan för saken som betyder så oändligt mycket. Även det får man givetvis se som någonting värdefullt.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal fällde i sitt första anförande ett yttrande som jag lade märke till: han talade om ett helt enhälligt utskott. Jag vet inte hur man betraktar ett särskilt yttrande. Förr i världen hade vi blanka reservationer, och särskilda yttranden i dag är väl i viss mån en motsvarighet till det gammaldags blanka reservationer. I varje fall anförs i det särskilda yttrande som föreligger en hel del som jag tycker att herr Westberg borde uppmärksamma. Det var egendomligt att se herr Westberg här. Jag kände att han upplevde sig som ensam, och jag har upplevat detsamma. När man talar om utvecklingen på detta område har man en känsla av att rösten drunknar i mängden av röster. Man grips av rådvillhet. Vad skall man göra? Man är förskräckt över utvecklingen. Man vet att vi i dag i Sverige dricker sprit för mycket mer än vi ger i u-hjälp. Vi röker för mycket mer pengar än vi ger åt de fattiga folken. Vi hycklar ändå och talar om att vi är så varmt intresserade av deras sak. Det är en underlig situation i vårt land i dag. Jag är helt enig med herr Westberg i det avseendet. Om herr Westberg i Ljusdal ville läsa vad som står i det särskilda yttrandet — jag förmodar att han har gjort det men kanske glömt innehållet — skulle han finna att där stryks under, i stil med vad som står i hans motion och fullt riktigt, hur allvarligt läget är och att det kommer att kosta samhället oerhört mycket om utvecklingen fortsätter i samma riktning som nu. I slutet av det särskilda yttrandet skriver vi dock att vi på grund av läget för dagen har kunnat finna oss i utskottsmajoritetens uppfattning. Vi har alltså inte yrkat bifall till motionen, och det är väl bl.a. därför att vi anser det praktiskt omöjligt att i dag få igenom det yrkande om höjt anslag som finns i motionen. Men jag ber herr Westberg att lägga märke till nästa punkt. Där har jag i ett särskilt yttrande sagt att i nästa budget bör anslagen till nykterhetsorganisationerna prioriteras på ett annat sätt. Det kunde också stå nederst i det här yttrandet. Just i dag kanske det inte är möjligt att få igenom vad herr Westberg önskar, men jag tror att utvecklingen går mot ett uppvaknande. Man måste ta ett annat grepp på de här tingen, det måste till ett nytänkande, och jag tror att det är på väg. Tyvärr har alkoholpolitiska utredningen visat sig vara en fördröjande faktor — det är så svårt att göra någonting just nu — men vi väntar i alla fall dess betänkande inom en inte alltför lång tid. Jag är övertygad om att herr Westberg djupast sett har rätt. Det bär sig inte att spara på det här området. Hade jag varit helt övertygad om att den höjda summa till förebyggande åtgärder som herr Westberg begär verkligen på ett avgörande sätt skulle ha förändrat situationen, då skulle jag inte ha tvekat att helt ställa mig bakom hans motion. Men just inför den praktiska gången av ärendet och omöjligheten att i dag komma någon vart anser jag det bättre att vänta för att se vad som händer vid en ny budgetering och framför allt vilket läge vi kommer i när alkoholpolitiska utredningen har framlagt sitt betänkande.
Herr talman! Jag vill säga att jag tagit del av de särskilda yttrandena. I mitt första anförande sade jag också att jag uppskattade att man instämt i motionens syfte men beklagade att man inte hade velat gå vidare och yrka på höjning av anslaget. Herr Nilsson i Agnäs säger att om han hade varit säker på att en höjning av anslaget skulle få en avgörande betydelse skulle han ha yrkat på det. Vi vet allesamman att det inte går att få ett klart besked på den punkten. Men ett höjt anslag skulle vara ett uttryck för riksdagens vilja att satsa mera när det gäller att motverka bruksgifternas skadeverkningar och en sådan opinionsyttring skulle ha fått betydelse.
Herr talman! Jag instämmer i stort sett med herr Westberg i Ljusdal när han säger att det är svårt att se vad som sker i det som sker. Vad han anser skulle bli resultatet av ett bifall till motionen bör också bli resultatet av det särskilda yttrandet där vi understryker att åtgärder måste komma även om inte möjligheten till åtgärder finns just nu. Om samhället skall klara sina åtaganden och kostnaderna inte växa orimligt så att ”normala” åkommor och olycksfall nästan inte får plats för allt som blir följden av utvecklingen då det gäller alkohol och narkotika måste det bli ett nytänkande.
Herr talman!

Herr talman! Under punkten 23 har kulturutskottet tillstyrkt tre motioner som alla syftade till stöd åt de blinda. Om riksdagen — som jag anser självklart — bifaller utskottets hemställan har därigenom möjliggjorts att utan extra insamlingar behålla den kulturstandard som har uppnåtts inom de blindas organisationer när det gäller talböcker, litteratur osv. Genom beslutet räddas också de försök med kassetteknik för talboken som har startats. Utskottets ledamöter har gjort en enastående insats genom att enhälligt samlas kring dessa förslag och är värda ett verkligt tack från motionärerna men självklart även från de synskadade.

Herr talman! Utskottet är säkerligen tacksamt för fru Erikssons i Stockholm uttryck av tacksamhet. För ordningens skull bör det kanske ändå påpekas att när hon säger att alla dessa tre motioner gällde yrkande om ökat stöd till de blinda, så är detta inte helt korrekt. En av motionerna gällde mera generellt de handikappades kulturella verksamhet, och utskottet har inte velat göra någon speciell avvägning mellan olika grupper av handikappade. Inom den allmänna ramen av en ytterligare höjning av anslaget med 300 000 kronor hoppas emellertid utskottet att även de blindas önskemål i väsentlig utsträckning skall kunna tillgodoses.

Herr talman! När det gäller frågan om höjning av anslaget till Svenska ekumeniska nämnden vill jag först säga att genom ett missförstånd beträffande den formella gången vid anmälan av reservation i utskottet har fru Frenkels namn inte kommit med här. Hon har meddelat att hon avser att rösta för reservationen, och jag har velat nämna detta. Svenska ekumeniska nämnden är ju det samlande organet för de kristna samfunden i Sverige — det gäller svenska kyrkan, det gäller frikyrkorna, det gäller andra religiösa organisationer av typen KFUM och KFUK — och nämnden är kontaktorganet för dessas ledamotskap i Kyrkornas världsråd. Svenska ekumeniska nämnden har beviljats bidrag från ett särskilt anslag under åttonde huvudtiteln för innevarande budgetår med 70 000 kronor för att bestrida den svenska årsavgiften till Kyrkornas världsråd. Årsavgiften uppgick 1969 till drygt 99 000 kronor och har för 1970 budgeterats till i runt tal 105 400 kronor. Successiva höjningar av statsbidraget har beviljats av riksdagen under åren 1968 — 1970, men en väsentlig del av det svenska anslaget till Kyrkornas världsråd täcks genom Ekumeniska nämndens försorg från annat håll. I 1970 års budget uppgår den huvudpart av detta tillskott som tages ur nämndens egen kassa till 27 400 kronor. Återstoden utgöres av ett särskilt anslag från Ärkebiskop Nathan Söderbloms minnesfond. Under innevarande år har inom Ekumeniska nämnden framlagts en plan på en omorganisation av både nämndens och Nordiska ekumeniska institutets arbete. Enligt huvudprincipen i denna plan skulle Ekumeniska nämnden föra över på Nordiska ekumeniska institutet vissa arbetsuppgifter som har direkt samband med studieprojekt och andra initiativ inom Kyrkornas världsråd. Ekumeniska nämnden själv skulle mer än nu koncentrera sig på de svenska hemmaekumeniska uppgifterna men fortfarande vara ett med Kyrkornas världsråd förbundet nationellt ekumeniskt råd. Denna koncentration på de svenska arbetsuppgifterna skulle vidare vara grundval för en inbjudan till svenska trossamfund, som nu inte ingår i nämnden, att i en eller annan form anknyta till denna. Den ökade arbetsinsatsen från Nordiska ekumeniska institutets sida skulle kompenseras med ett ökat anslag från nämnden, och äskanden om ökade anslag också från övriga nordiska länder till institutet har för övrigt redan utgått och mötts av positivt gensvar. Mot denna bakgrund är det mindre motiverat än tidigare att nämnden också i fortsättningen skulle stå för hittillsvarande andel av det svenska bidraget till Kyrkornas världsråd. Ekonomiskt är det också en förutsättning för att den framlagda planen skall kunna genomföras att en avlastning av nämndens åtaganden visavi Kyrkornas världsråd kan ske. Genom den föreslagna höjningen av nämndens anslag till Nordiska ekumeniska institutet skulle likafullt ett betydande belopp indirekt komma att tillföras det arbete som har samband med Kyrkornas världsråds verksamhet. För egen del avser Ekumeniska nämnden att genomföra en upprustning av sitt sekretariat och en intensifiering av sitt svenska arbete. Motsvarande behov av att bygga ut sitt ansvarstagande för det nordiska och svenska ekumeniska arbetet föreligger också för ärkebiskop Nathan Söderbloms minnesfonds vidkommande. Herr talman! Statsbidrag till Svenska ekumeniska nämnden för bestridande av svensk årsavgift till Kyrkornas världsråd budgetåret 1971/72 bör anvisas med ett med 20 000 kronor förhöjt belopp, så att det utgår med 100 000 kronor. Jag yrkar sålunda bifall till reservationen 4 vid punkten 27.

Herr talman! Jag skall lägga några synpunkter på den motion som väckts i det här ärendet, men jag kommer inte att begära rösträkning och hoppas att kammarens ledamöter ursäktar mig; ni kan alltså lämna kammaren, så skall jag hålla mitt anförande! Herr talman, det finns för närvarande ungefär 150 ekumeniska studiecentra i världen. I Västtyskland finns ett dussin, och England, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, USA men också östländer som Tjeckoslovakien och Ungern håller sig med speciella ekumeniska studiecentra, ofta knutna till något universitet. Inte minst intressant är att nya sådana centra för närvarande mycket snabbt växer fram i den katolska världen och inom de ortodoxa länderna. På nordisk botten finns det sådana institut i Köpenhamn, Århus, Oslo, Åbo och Helsingfors. Det är egentligen bara i Sverige som vi saknar ett sådant institut som fått sådan status, att det antingen knutits till ett universitet eller på annat sätt fått ett offentligt erkännande. Det är också intressant att finna att man i de flesta kulturländer utanför Sverige håller sig med speciella professurer i ekumenik eller ekumenisk teologi. En av pionjärerna på detta område kommer f. ö. från vårt land. Han innehar sedan många år en professur i ekumenik i Boston i USA; i vårt land har vi inte haft utrymme för en sådan professur. För en del år sedan fick Finland en professur i ekumenik, och inom den teologiska fakulteten i Oslo finns numera också en sådan tjänst. Sverige har ansetts vara ett pionjärland inom ekumeniken, men trots den rollen har vi inte någon motsvarighet till dessa professurer eller till de ekumeniska institut som finns knutna till en rad universitet ute i världen. Nu finns det ändå ett sådant institut som dock icke understöds av samhället. Nordiska ekumeniska institutet grundades i Sigtuna 1940. Det tillkom alltså innan Kyrkornas världsråd skapades 1948. Det grundades bl.a. mot bakgrund av att man i Genéve inrättade det socialvetenskapliga forskningsintitut som Nathan Söderblom och Einar Billing hade ivrat för. Institutet har haft ekumeniskt studiearbete, forskning, information och konferensverksamhet på sitt program. Numera är detta institut helt fristående och skall alltså självt finansiera sin verksamhet och får fördenskull också ett visst stöd från de andra nordiska länderna. Emellertid har man mycket små ekonomiska resurser, och den nuvarande föreståndaren måste därför utföra merparten av sitt arbete på fritid. Tillgången på assistentoch sekreterarinsatser är mycket begränsad. Jag har tyckt att det vore rimligt att man i vårt land med dess ekumeniska traditioner, från Nathan Söderbloms dagar och framåt, hade möjlighet att ge inte bara ett anslag till detta institut utan därmed också det erkännande som institutet vore värt. Jag vill alltså, fru talman, yrka bifall till reservationen på denna punkt.

Fru talman! Utskottet har haft att behandla en motion, vari hemställs om ett anslag på 20 000 kronor till Nordiska ekumeniska institutet i Sigtuna. Det var en lång, välskriven och upplysande motion, som vi hade att ta ställning till. Det framgår inte av statsverkspropositionen att institutet har gjort någon framställning om bidrag på annat sätt när det gäller att få bidrag av statsmedel. Här har nu herr Wikström redogjort för sina och reservanternas synpunkter på denna fråga. Vi har i utskottet inte kunnat tillstyrka denna motion, därför att den ju ändå, som jag tidigare sade, inte harkunnat komma med i den allmänna bedömningen. I övrigt har riksdagen genom det beslut som vi fattade om anslag till Svenska ekumeniska nämnden ändå givit uttryck för sin uppskattning av det ekumeniska arbetet. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Det är inte säkert att förutsättningen för att riksdagen skall bevilja ett anslag är att vederbörande har ansökt om ett sådant. Jag vet inte att det föreligger några ansökningar från vare sig centerpartistiska eller andra tidningar om statsbidrag! I övrigt förstår jag att man i utskottet har ansett att man inte har haft råd att ge detta anslag till Nordiska ekumeniska institutet. Jag är dock inte säker på att man i längden i detta land har råd att låta bli.

Fru talman! Under denna punkt, som behandlar internationellt— kulturellt samarbete, skulle jag vilja säga några ord. Jag anser nämligen att ett levande kulturliv förutsätter att ett folk har goda kontakter över gränserna. I våra dagar upplever vi på både det allmänpolitiska och det kulturpolitiska planet hur två markerade och varandra delvis motsatta impulser möts. Den ena består i en tendens hos varje folkgrupp att markera sin särart. Den andra består i en strävan att erhålla en intensiv integration, kontinentalt och från mera världsvid syn. För de små nationerna gäller det att hävda sin egenart mot de alltmer dominerande stormakterna. Den tekniska utvecklingen gynnar också på det kulturella området de senare, såvitt jag kan förstå, och detta i sådan grad att deras dominans kan bli så stor att andra kulturtraditioner i längden inte kan hävda sig. De olika språken utarmas till förmån för ett fåtal, som förstås av ett stort antal. Skall folken förhindras att på detta sätt förlora sin identitet fordras en ständig växelverkan, som kan ha en stimulerande effekt och medverka till ett levande kulturliv med allt vad det omfattar av spänning, debatter och ständigt nya impulser. De nordiska folken äger förmånen att ha skilda men likartade kulturtraditioner. Jämför man dem med andra folk och andra nationer är det uppenbart att man kan tala om en nordisk kulturgemenskap. För att ge denna verklig livskraft krävs en gemensam kulturpolitik. Nordiska rådet rekommenderade vid 1970 års session i Reykjavik regeringarna att upprätta en nordisk kulturtraktat, som borde vara färdig senast den 1 januari 1972. Den skulle få till effekt fastare former för kulturpolitiken, för utbildning, för forskning och för den fria kultursektorn. Beträffande Danmark vill jag nämna att hittills har årligen anslagits 20 miljoner danska kronor till det nordiska kultursamarbetet. Anslagen har fördelats mellan högre utbildning och forskning, skolväsen och lärarutbildning samt folkbildning, konst och litteratur. Sannolikt uppnår man betydligt större effekt om de nordiska anslagen ökas avsevärt samtidigt som de utnyttjas efter klart angivna riktlinjer och inte som nu tämligen slumpartat och punktvis. Goda ansatser i denna riktning har gjorts av Nordiska rådet, Kulturkommissionen, Nordforsk osv. Men organisatoriskt har samarbetet varit underdimensionerat och målsättningen tämligen diffus. För att ge arbetet dess rätta format och fasthet har vi från folkpartiets sida sagt att det krävs ett centralt nordiskt organ — vi kan kalla det Nordkult — med uppgift att ta till vara de olika tillfällena till samarbete och även att stimulera till en vidgning av arbetsfältet. Vi har fört fram tanken på en nordisk kulturtidskrift, nordiska kulturattachéer vid ett antal beskickningar och varför inte också gemensamma utställningar av olika slag inom och utom Norden. När det gäller de internationella kontakterna borde det vara möjligt att mera än vad som nu sker utnyttja kontakter som erbjuds via UNESCO. Sverige har liksom de övriga nordiska länderna mestadels betraktat sig huvudsakligen som bidragsgivare åt UNESCO och de utvecklingsländer som den vägen erhåller bidrag. Däremot har man i alltför ringa utsträckning utnyttjat de möjligheter UNESCO erbjuder till goda kontakter med såväl öst som väst. Inte heller har man utnyttjat allt det material som UNESCO erbjuder och som genom att spridas till allmänheten skulle ge den tillfälle att följa den internationella utvecklingen på en rad olika områden. Det är inte nödvändigt att allt internationellt samarbete går över nationella organ och centrala instanser. Den inhemska decentraliseringen kan ofta med fördel förenas med lokala förbindelser tvärsöver nationsgränserna. Samarbetet Umeå-Vasa och hela Nordkalottsamarbetet är exempel på sådant. Man bör observera att över hela världen förekommer i dag ett uppvaknande av de provinsiella kulturstilarna, ibland också förenade med vissa krav på nationell självständighet. Jag tänker på Wales, Bretagne, valonerna i Belgien, för att ta några exempel. Nationer är inte de enda enheter som man kan ta kontakt med utanför sitt eget land, och det är inte nödvändigt att göra det som representant för hela det egna landet. Internationalismen har också sina gräsrötter.

Fru talman! Riksdagen har tidigare beslutat att på respektive kollektivanslag göra ett påslag på 10 procent som det affärsdrivande verket får utöver den beslutade anslagsramen. Detta sker för att möjliggöra konjunkturmässiga eller andra höjningar som sker under budgetåret. Man säger att det också är fördelaktigt från anslagstekniska synpunkter att göra på det viset. Jag har förståelse för detta. Men det finns också vissa ekonomiska nackdelar. Just nu borde det ges utrymme för sparsamhet, vilket är nödvändigt i dagens ekonomiska situation. Om det behövs nya investeringspengar, bör man begära dem på tilläggsstat under årets lopp. Vi spar därigenom 114 miljoner kronor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Fru talman! Herr Lothigius sade i sitt anförande att han och hans parti sparar 114 miljoner kronor genom det förslag man lagt fram. Det är ett påstående, som väl kan behöva modifieras något. Avsikten är som det också framgick av vad herr Lothigius sade i början av sitt anförande, att den marginal på 10 procent, som finns i investeringsramen, icke skall tas i anspråk såvida det inte av konjunkturmässiga eller andra skäl finns anledning att göra så. Därför kan man alltså utgå ifrån att om inget särskilt inträffar, kommer dessa pengar inte att utbetalas. Då innebär ett bifall till moderata samlingspartiets förslag icke någon besparing. Men det kan uppstå situationer — det är detta som ligger bakom anordningen med den 10-procentiga marginalen — då det kan vara motiverat att öka investeringarna på det här området. Vi kan få en omsvängning i konjunkturen, då det kan vara nödvändigt att snabbt öka investeringarna. Det kan finnas andra skäl som gör en sådan investeringsökning motiverad. Om man anser det tveksamt huruvida ett behov föreligger att öka investeringar på teleområdet, när det gäller järnvägarna osv., är det klart att man förstår den restriktiva inställning som herr Lothigius redovisar.

Jag har väl alltid tyckt att det är ganska oförklarligt att moderata samlingspartiet här frångår den inställning som vi gemensamt hade 1962, då riksdagen var överens om att ha denna marginal. Men jag tycker detta är särskilt anmärkningsvärt i dagens läge med den bristsituation som finns på de områden det här gäller. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! När vi nu hört herr Gustafsons argumentering, förstår vi att det behövs ännu mycket mera pengar för att klara det önskvärda i den situation som uppkommit på alla dessa områden. Men vi befinner oss också i en besvärlig ekonomisk situation, och då anser jag det riktigt att tillämpa principen att använda tilläggsanslag om man behöver väsentliga ökningar på investeringsprogrammet. Möjligheten att använda dessa 10 procent uppammar kanske inte den nödvändiga sparsamhet som fordras på en rad områden. Det är bakgrunden till vårt ställningstagande.
Fru talman! På den sistnämnda punkten har jag en rakt avvikande mening mot herr Lothigius. Jag tror nämligen att bristerna på dessa områden är så stora att verken tvingas att prioritera mycket hårt. Herr Lothigius kan vara helt övertygad om att skulle det av konjunkturmässiga skäl befinnas vara möjligt att öka investeringarna med upp till 10 procent, kommer endast absolut nödvändiga investeringar att komma till stånd. Dessutom slipper man den tidsutdräkt som det alltid innebär att göra en särskild framställning till riksdagen, med särskild motionstid och särskild utskottsbehandling.
Fru talman! Herr Gustafsons argumentering skulle i princip vara riktig om vi befann oss i en ekonomiskt god situation, men det gör vi inte för närvarande.
Fru talman! Om situationen skulle bli sådan att vi fick en konjunkturförsvagning, då tror jag även herr Lothigius skulle vara överens med mig om att det vore nödvändigt av konjunkturpolitiska skäl att öka investeringarna.

Fru talman! Bara några ord. I motion nr 44 har jag tillsammans med herr Eriksson i Bäckmora hemställt om en utredning om övergång till en för hela landet enhetlig telefontaxa. Vi motionärer har den uppfattningen att telefontaxorna bör utformas på liknande sätt som nu gäller beträffande brevportot. Detta skulle skapa större rättvisa mellan abonnenterna i olika delar av landet och medverka till att stärka näringslivets konkurrenskraft.

Fru talman! Trafikutskottet har ägnat mycket intresse åt den fråga som herr Börjesson i Falköping nyss här berörde, och vi har från televerket inhämtat uppgifter om att man där forcerar utredningarna. När det sades från televerket att man räknar med att bli färdig med den i betänkandet omnämnda utredningen redan under innevarande år fann vi det inte motiverat att vidta någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Herr Börjesson i Falköping framställde ju inte heller något yrkande. Jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I detta sammanhang kommer kammarens ledamöter inte att ägna sig åt någon stor trafikpolitisk debatt. Det har vid årets riksdag väckts inte mindre än 27 olika motioner om trafikpolitiken, men utskottet har beslutat att ta upp dem i ett särskilt sammanhang, och det finns ingen anledning att här gå in på frågan om trafikpolitikens framtida inriktning. Under denna punkt behandlas emellertid statens järnvägars anslagsbehov, och vi har från folkpartiets sida ansett det vara mycket motiverat att redan nu föreslå en ökning av investeringsanslaget för statens järnvägar med 10 miljoner kronor. Dessa pengar skulle vara avsedda att användas för rullande materiel. Bakgrunden till detta förslag är att det har varit godåvagnsbrist inom SJ under de senaste åren. Det har särskilt varit en brist på öppna vagnar, som har gjort att SJ faktiskt har tvingats att avstå från vissa fraktavtal.

Det är detta som har gjort att vi trots den stora begränsning vi ålagt oss när det gäller utgiftshöjningar över huvud taget har lagt fram motionen om en ökning av detta anslag. Jag ber med denna motivering att få yrka bifall till reservationen 2 a vid punkten 4.

Fru talman! I en motion av herr Wennerfors hemställes att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla om sådan ändring av principen i kungörelsen 1952:523 att valfri resebyrå kan anlitas för resor som bekostas av statsmedel. Enligt nämnda kungörelse har den som finner sig böra anlita resebyrå vid resa i statens ärenden eller i verksamhet för vilken kostnaden helt eller till övervägande del ersättes av statsmedel att vända sig till någon av statens järnvägars resebyråer. Denna bestämmelse anser motionären strida mot rådande princip om konkurrens på lika villkor och vill därför ha den ändrad. Vi som reserverat oss vid det momentet anser också att kungörelsen om skyldighet att anlita statens järnvägars resebyrå vid resa i statens ärenden innebär en konkurrensbegränsning inom resebyråbranschen som inte är förenlig med den nutida näringslagstiftningens allmänna inriktning. På grund härav och då det är angeläget att resebyråbranschen får den stimulans som fri konkurrens medför bör kungörelsen ändras. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 2 b. Yrkandet i reservationen 2 c har ställts tidigare en mångfald gånger här i riksdagen. Vi begär där att SJ:s resebyråverksamhet skall omändras till aktiebolagsform. Bakgrunden till detta är att man bör ge resebyråverksamheten större frihet, dvs. större möjligheter för SJ att ge service på samma sätt som andra företag. SJ har tidigare också begärt en sådan ombildning. Vi har inskränkt oss till att hemställa om en utredning beträffande detta. Jag yrkar bifall också till den reservationen.

Fru talman! Det finns tre reservationer på den här punkten, avseende olika moment i utskottets hemställan. Det är naturligtvis glädjande att statens järnvägars godstrafik ökat i omfattning och att utvecklingen för SJ inte är så negativ som man i olika sammanhang får höra. Ökningstakten under 1960—talet har nämligen varit snabbare än tidigare och har uppgått till drygt 4 procent per år. Under 1969 ökade godstransporterna kraftigt, med hela 9 procent, och denna höga tillväxttakt har fortsatt under första halvåret 1970. SJ räknar med en gynnsam utveckling även under kommande år, i genomsnitt 5 procent. Det utvecklingsarbete som pågår inom verket siktar också till olika åtgärder för att möta den stegrade efterfrågan som det här har talats om. Man inriktar sig på ökning av antalet direkttåg och på ökning av tåghastigheten. Man undersöker möjligheten att öka kapaciteten genom större lastprofil, bredare vagnar osv. I sitt investeringsprogram för det kommande året planerar SJ olika åtgärder för att förbättra transportstandarden och höja kapaciteten. En betydelsefull del i investeringsplaneringen utgör helt naturligt en ökad satsning på rullande materiel. I det av departementschefen förordade investeringsprogrammet, som utskottsmajoriteten ställer sig bakom, ligger också en ökad anskaffning av både lok och godsvagnar. I reservationen 2 a, som herr Gustafson i Göteborg alldeles nyss har talat om, krävs ytterligare 10 miljoner kronor för detta ändamål. Motiven är givetvis den väntade transportökning som här omnämnts samt att departementschefens äskande innebär en viss prutning på SJ:s förslag. Behovet är givetvis stort, och en påspädning på 10 miljoner kronor skulle behövas. Men enligt utskottsmajoritetens uppfattning skulle detta ytterligare medelsbehov för beställning av godsvagnar vid behov kunna tillgodoses ändå, dels genom omdisponering av anslagmedlen och dels genom att utnyttja den marginal på 10 procent som herr Gustafson i Göteborg vid en tidigare punkt i detta betänkande talat om och som finns med i anslagsberäkningen. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t i december 1970 vidgade ramen för vagnsoch lokanskaffning med 10 miljoner kronor. Denna möjlighet finns om så skulle erfordras som sagt även under nästa budgetår. Därmed skulle också herr Gustafsons yrkande kunna tillmötesgås. I departementschefens förslag ligger redan nu en direkt ökning avseende avskaffning av lok och godsvagnar med 20 miljoner kronor, jämfört med medelsförbrukningen för innevarande budgetår. Utskottsmajoriteten finner därför att det gjorts och görs en rejäl satsning på nyanskaffning av SJ:s rullande materiel. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Vid punkt 4 i detta betänkande har fogats ytterligare två reservationer. Den första avser rätten att anlita valfri resebyrå för resor som bekostas av statsmedel. Motionärerna och reservanterna från moderata samlingspartiet vill ha bort den nuvarande skyldigheten att anlita SJ:s resebyrå vid resor i statens ärenden. Vi som företräder utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen. Liksom vid tidigare års behandling av liknande motioner anser vi det helt naturligt att statsverkets egna resebyråer i första hand anlitas för resor som bekostas med statsmedel. Vi kan inte på något sätt finna att det strider mot principen om fri konkurrens. Statens verksamhet bör enligt vår mening ses som en enhet, och det bör därför vara riktigt att utnyttja de egna möjligheter som finns på detta område. Den sista reservationen, som också moderaterna svarar för, gäller just frågan om omorganisation av statens järnvägars resebyråverksamhet till aktiebolag. Även denna fråga har behandlats tidigare. Trafikutskottet liksom statsutskottet föregående år anser att vissa skäl kan tala för detta. Det är dock en fråga som enligt vår uppfattning bör prövas i ett större sammanhang. Det har också skett genom affärsverksutredningen. Vi vill nu avvakta prövningen av utredningens förslag som sker i Kungl. Maj:ts kansli. Det finns därför ingen anledning att begära en ytterligare utredning. Det skulle inte gagna frågans lösning utan ytterligare fördröja densamma. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Den skildring av läget inom SJ som herr Hjorth gav här i början av sitt anförande var ju ganska optimistisk. Han skildrade hur verksamheten inom SJ har ökat. Han skildrade också vad SJ räknar med i form av trafikökning under den närmaste framtiden. Då får vi komma ihåg att när SJ gör dessa beräkningar, utgår man från att man skall få en anslagshöjning för rullande materiel med 190 miljoner kronor. Men departementschefen tillstyrkar i statsverkspropositionen bara 130 miljoner kronor. Han prutar alltså 60 miljoner kronor. Det innebär givetvis att den prognos och den målsättning som statens järnvägar gjort upp inte kan uppfyllas helt. Det är i det läget som vi anser att det är motiverat att försöka att medverka till att godsvagnsbristen hävs. Det är inte för att bota den brist som kan uppstå på grund av trafikökning utan det är för att avhjälpa det värsta av den brist som funnits under lång tid. I sina petita säger SJ att man hade vagnsbrist redan fr.o.m. 1969 och att denna vagnsbrist har fortsatt. När trafikutskottet besökte SJ sades det klart ifrån att man har underkapacitet på rullande materiel. ”Fråga bara våra kunder”, sade man. Då har herr Hjorth två botemedel mot detta. Det ena botemedlet är att man gör en omdisponering inom de olika anslagen. Den möjligheten har SJ, och det är i och för sig alldeles utmärkt att man har denna flexibilitet; man har faktiskt redan sagt att man skall vidta en åtgärd som innebär att man för över, om jag minns rätt, 8 miljoner kronor till rullande materiel från fasta anläggningar. Det hade i och för sig inte varit så särskilt anmärkningsvärt eller beklagansvärt, om det hade funnits en marginal att ta av på fasta anläggningar. Men också på den punkten fick utskottet vid sitt besök hos SJ fullständigt klart för sig att anslagen för fasta anläggningar redan är fullt intecknade. Om man flyttar över anslag från ett område till ett annat får man därför en långsammare utveckling på andra områden. Det är alltså egentligen inte något botemedel — det är kanske en nödfallsåtgärd, men det är inte någon tillfredsställande lösning. Nåväl, säger herr Hjorth, då kan man gå en annan väg — man kan ta av marginalen på 10 procent, som vi debatterade nyss. Det är klart att man har en teoretisk möjlighet att göra det, men jag vill fästa uppmärksamheten på att avsikten med denna marginal inte är att den skall tas i anspråk för reguljära behov som redan nu kan förutses. Det skulle innebära att man utgår från vad man menar skall göras och drar ifrån marginalen på 10 procent, och det är ingalunda fallet. Hela avsikten med investeringsmarginalen på 10 procent är att den skall finnas för den händelse man får någon möjlighet som man inte nu kan förutse att öka investeringarna och att det finns anledning att göra det.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga herr Hjorth, varför inte alla resebyråer skall behandlas lika. De betalar i vanlig ordning skatt till staten. Varför skall man då skilja ut resebyråer på detta sätt? När man i andra sammanhang kämpar mot monopol, varför då inte göra det också i detta sammanhang?
Fru talman! Herr Gustafson i Göteborg säger mycket riktigt att behovet av en upprustning av SJ:s vagnoch lokpark är mycket stort. Men jag vill erinra om att det har skett en upprustning under senare år. Den kommer att fortsätta, och läget är ingalunda så katastrofalt som herr Gustafson vill göra gällande. Jag sade i mitt tidigare anförande att godstransporterna har ökat och att SJ även har kunnat öka den procentuella andelen av godstransporterna. Det talar väl för att man har kunnat hålla sig någorlunda i takt med utvecklingen. På s. 183 i statsverkspropositionens bilaga 8 från kommunikationsdepartementet framgår att under budgetåret 1969 71 planeras en beställning av ytterligare 300 sådana vagnar. Jag tycker det är en ganska bra takt för upprustningen. På s. 187 i samma bilaga säger departementschefen att behovet av ökad satsning kan tillgodoses i denna budget med de medel som har anvisats. Reservanterna vill nu öka anslaget med 10 miljoner kronor. Jag har anvisat möjligheten att här utnyttja den extra marginal på 10 procent som finns. ”Det är bara teoretiska resonemang”, säger herr Gustafson i Göteborg, men det är det ingalunda. I december 1970 anvisades ju 10 miljoner kronor extra för det här ändamålet. Den möjligheten finns alltså att tillgodose herr Gustafsons i Göteborg önskemål. Herr Lothigius menar att alla resebyråer bör behandlas lika. Men har man inom den statliga verksamheten ett eget företag på det här området är det helt naturligt att man utnyttjar det. Om herr Lothigius hade en avdelning in sin firma som sysslade med detta, tror jag att han också i första hand skulle utnyttja den. Det är som sagt helt naturligt att så sker.
Fru talman! Det är sant att man anvisade 10 miljoner kronor i samband med att man införde det nya transportstödet. Men nog måste väl utskottsmajoritetens talesman hålla med mig om att det skulle vara djupt otillfredsställande om man, när det gäller behov som är klart ådagalagda och som det finns motivering för att tillgodose redan:nu, hänvisade till att det där får ordnas inom den 10-procentiga marginalen. Jag tror att det inte vore bra för den framtida uppläggningen av trafikpolitiken om man gjorde detta till någon allmän regel. I det här fallet är det så fullständigt klart att det behövs godsvagnar, att man bör öka det ordinarie anslaget.

Det visar ju att den nuvarande anslagstilldelningen är otillräcklig.

Fru talman! Det blir allt farligare att leva i vårt samhälle. Av ökad stress följer hjärtinfarkter. Förgiftningar och inte minst svåra trafikolyckor inträffar i ökad omfattning. Det är några av orsakerna som ökar behovet av intensivvård på våra sjukvårdsinrättningar. Men det räcker inte att inrätta intensivvårdsavdelningar om man inte samtidigt ser till att de bemannas med för detta arbete utbildad personal. Så sker inte nu. Det byggs intensivvårdsavdelningar utan hänsyn till utbildningskapaciteten av intensivvårdspersonal. Den utbildade personalen på dessa avdelningar förslits därför starkt med efterföljande risk för de människor som behöver intensivvård. Huvudmännen har trots vetskapen om bristerna inte sett till att tillräckligt antal sjuksköterskor vidareutbildas för denna vård. Svensk sjuksköterskeförening har med anledning därav genomfört en enkät bland avdelningssköterskorna vid samtliga intensivvårdsavdelningar i landet. Resultatet bedöms som rent skrämmande. Det råder en katastrofal brist på kvalificerade sjuksköterskor på detta område. Under sommartid ökar antalet intensivvårdsfall, men samtidigt är var fjärde intensivvårdsavdel ning stängd. Detta innebär en högre patientbelastning. Anställda vikarier, som inte har erforderlig utbildning, utnyttjas i stor utsträckning till arbete inom intensivvården. På intensivvårdsavdelningarna vilar ett särskilt stort ansvar för att allt skall göras för att rädda liv. Men bristen på kvalificerad personal innebär en direkt fara för patienterna. Risken för felbehandling är stor på grund av uttröttad och otillräcklig personal. Det är huvudmännen som bär ansvaret för denna bristsituation på personalsidan, men det är sjuksköterskorna som får bära konsekvenserna om de på grund av trötthet eller underbemanning vållar eller gör sig medskyldiga till en olycka. Ansvaret och arbetsförhållandena inom intensivvården medverkar till att omsättningen på personal är ovanligt stor. Socialstyrelsen har också konstaterat att behovet av vidareutbildade sjuksköterskor är mycket stort. På intensivvårdsavdelningarna, vid anestesisjukvård och vid operationssjukvård behövs minst 525 nya vidareutbildade sjuksköterskor per år. Intresset för vidareutbildning är också stort bland sjuksköternskorna, trots att de lönemässigt inte får någon kompensation efter vidareutbildningen. I stället har de oftast åsamkats en skuld på ca 10 000 kronor. Skolöverstyrelsen har för läsåret 1970/71 uttalat sig för att minst 330 sjuksköterskor borde beredas plats för vidareutbildning. Detta är en ohållbar situation som sjukvårdshuvudmännen försätts i, då man redan vid intagningen för vidareutbildning har en klar underdimensionering av det faktiska personalbehovet för intensivvården. Sjuksköterskeföreningen har mot denna bakgrund anfört att vidareutbildningen är en angelägenhet som kräver omedelbara initiativ av beslutsfattarna i dessa frågor. Med stöd av det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr socialministern Aspling få rikta följande frågor: 2. Är statsrådet beredd att medverka till att sjuksköterskor med tidigare studiegång beredes möjlighet att genomgå enbart andra terminen av vidareutbildningen i intensivvård i de fall då specialutbildning erhållits i medicinsk och/eller kirurgisk sjukvård samt även i sådana fall då sjuksköterskor genomgått den nya grundutbildningen efter fullgörandet av här nämnd vidareutbildning?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

Onsdagen den 31 mars kl. 10.00 hålls en utrikesoch handelspolitisk debatt. Vid sammanträdet, som efter sedvanligt middagsuppehåll fortsätter på kvällen, upptas även utskottsbetänkanden till avgörande. Sammanträdet torsdagen den 1 april kl. 13.00 inleds med en frågestund, varefter utrikesutskottets betänkande angående utvecklingshjälpen behandlas. Då avsikten är att också andra utskottsärenden skall företas till avgörande vid torsdagens sammanträde kommer kvällsplenum att anordnas. Fredagens arbetsplenum, som planenligt börjar kl. 10.00, kommer att avslutas omkring kl. 15.30. De ärenden som därvid inte medhinns företas till avgörande vid första arbetsplenum efter påsk, dvs. onsdagen den 14 april. Sammanträdet sistnämnda dag tar sin början kl. 11.00. Såsom tidigare meddelats blir sammanträdet nu på fredag, den 26 mars kl. 10.00, ett bordläggningsplenum endast under förutsättning att alla på föredragningslistan för onsdagen den 24 mars upptagna ärenden medhinns vid onsdagssammanträdet. I motsatt fall anordnas i enlighet med den ursprungliga pla.ien ett arbetsplenum fredagen den 26 mars kl. 10.00. Därvid behandlas dels från onsdagen uppskjutna ärenden och dels — om tiden det medger — skatteutskottets och civilutskottets betänkanden angående skattebrottslag m.m. Sammanträdet fredagen den 26 mars kommer att avslutas senast omkring kl.

Herr talman! Herr Gernandt har frågat mig om jag är beredd att redogöra för motiveringen till den i förhållande till civilbefolkningens antal ringa tillgången på och långsamma anskaffningstakten av skyddsmasker och barnskydd för civilbefolkningen. I interpellationen framhåller herr Gernandt bl.a. att det är många instruktörers erfarenhet från den självskyddsutbildning som meddelas allmänheten, att en viss oro finns över att tillgången på skyddsmasker är så begränsad som den för närvarande är. Upprepade ansträngningar har gjorts för att genom internationella överenskommelser söka förhindra användning av stridsgaser. Allt fler nationer har anslutit sig till 1925 års överenskommelse, som fördömer användning av kemiska stridsmedel. I Förenta nationerna har generalförsamlingen tagit upp frågan och prioriterat frågans behandling. Det finns således en stark internationell opinion mot att använda stridsgaser. Det är en väsentlig utgångspunkt när vi bedömer sannolikheten för angrepp med dessa slag av stridsmedel. Vid planeringen av vårt befolkningsskydd i händelse av ett framtida krig har vi trots de internationella överenskommelserna och opinionen inte ansett oss kunna bortse från att det kan finnas risk för att stridsgaser användes. I det läge som nu råder har det emellertid, bl.a. med hänsyn till internationella jämförelser, inte ansetts vara påkallat att anskaffa skyddsmasker till hela befolkningen. Till den uppfattningen kom också 1965 års försvarsutredning. De nuvarande riktlinjerna för anskaffning och lagerhållning av skyddsmasker grundar sig på denna uppfattning. Riktlinjerna innebär att den befintliga tillgången på skyddsmasker kan vidmakthållas och att föråldrad materiel efter hand ersätts med ny. Vidare vidtas åtgärder för att inom rimlig tid kunna anskaffa skyddsmasker åt hela befolkningen, om de säkerhetspolitiska förhållandena — dvs. närmast bedömningen av sannolikheten för att stridsgaser kommer att användas — skulle ändras och motivera en dylik anskaffning. Utöver detta individuella skydd är våra normalskyddsrum försedda med filteranordningar och gasfång, så att ett kollektivt skydd mot stridsgaser finns i dessa. Frågan om behovet av skydd mot stridsgaser övervägs för närvarande vid den planering av befolkningsskyddet som civilförsvarsstyrelsen fått i uppdrag att utföra. Resultatet av dessa studier kommer närmast att föreläggas 1970 års försvarsutredning och prövas i sådant sammanhang. Det är för tidigt att nu uttala sig om vilka riktlinjer för anskaffning av skyddsmasker och barnskydd för civilbefolkningen som kan komma att gälla i fortsättningen. Frågan kommer att noga övervägas tillsammans med övriga frågor som är betydelsefulla för befolkningens skydd i händelse av ett krig.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det kändes angeläget att fästa uppmärksamheten på den reaktion som vanligen visas från allmänheten, då det vid civilförsvarskurser framkommer att antalet skyddsmasker för närvarande endast räcker till cirka en tredjedel av landets civilbefolkning och att det inte finns några barnskydd. Statsrådet åberopar, och det med all rätt, i sin förklaring den starka internationella opinionen mot att använda stridsgaser och hänvisar till de pågående förhandlingarna i FN:s generalförsamling. Det gjorde även jag i interpellationen, och många förstår också att skyddsmaskbehovet i den situationen är en mycket känslig avvägningsfråga. Men det är lika angeläget att åstadkomma förbud mot bakteriologisk krigföring och användning av kärnvapen. Även om statsrådet inte nämnde kärnvapen i sitt svar, så vet vi ju bägge två att skyddsmasken också skall skydda mot inandning av radioaktivt stoft, som kan uppkomma vid kärnvapenexplosioner. Och tyvärr finns det ju stora mängder kärnvapen här och var på vårt oroliga klot. En ytterligare avsikt med min interpellation har jag tidigare berört endast under hand. Att anskaffa exempelvis 3 miljoner skyddsmasker kostar ca 100 miljoner kronor. Det är mycket pengar, och de kan naturligtvis behövas till andra ändamål än just skyddsmasker. Men det går kanske att förena ont med gott. Vi vet ju att skyddsmaskens formpressade ansiktsdel är en specialprodukt för maskiner inom gummiindustrin. Den tillverkningen är relativt snabb. Men skyddsmasken består ju också av en relativt komplicerad nacksele med band och spännen. Den behöver även en förvaringsanordning, som inte heller består av gummi. Barnskydden för spädbarn förväntas bli en bagliknande väska med axelrem. Skyddet för något större barn kan tänkas som en typ av anorak med filter och andningsventil. De här uppräknade detaljerna hör lämpligen mera hemma i textilindustrin än i gummiindustrin och borde därför kunna göras till arbetsobjekt för nedläggningshotade företag inom vävtextilbranschen. Det är min förhoppning att statsrådet vill ha den tillverkningsmöjligheten i åtanke, och om så blir fallet har den här interpellationen kanske haft någon nytta med sig. Tack ännu en gång för svaret.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat civilministern om han är villig att inför riksdagen redogöra för de konkreta planerna på en plutoniumfabrik på Västkusten med hänsyn till miljörisk och till vår allmänna försvarspolitiska inställning till kärnvapen. Eftersom fru Erikssons interpellation gäller syftet med en sådan anläggning snarare än dess lokalisering från plansynpunkt har frågan överlämnats till mig för besvarande. Jag vill först påpeka att benämningen plutoniumfabrik är något oegentlig, och jag kommer därför här att tala om upparbetningsanläggningar. Dessa anläggningar har till uppgift att bearbeta de bränsleelement av uran, som använts i atomreaktorer. Genom strålningen i reaktorn nybildas plutonium i elementen, som också blir starkt radioaktiva. Vid upparbetning avskiljs plutoniet och resterande uran från de radioaktiva avfallsprodukterna för att återanvändas som reaktorbränsle. Avfallsprodukterna tas om hand och förvaras på betryggande sätt så länge de kan medföra risker för omgivningen. Upparbetningen utgör alltså en såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt motiverad del av den s.k. bränslecykeln för reaktorer. Det svenska atomenergiprogrammet har innefattat vissa insatser på upparbetningsområdet, främst deltagandet i det internationella Eurochemicprojektet i Belgien. Dessutom gjorde AB Atomenergi i början av 1960-talet en projektstudie för en svensk anläggning, som ledde fram till att viss mark inköptes för ändamålet vid Sannäsfjorden i Tanums kommun i Bohuslän. Projektet kom emellertid inte att realiseras. De utbrända elementen från svenska reaktorer skickas utomlands för upparbetningen. I april 1970 tillsattes en arbetsgrupp inom jordbruks-, civiloch industridepartementen med uppgift att göra en förnyad bedömning av upparbetningsfrågan. Bakgrunden härtill var främst att den ovisshet om den framtida användningen av AB Atomenergis markområde i Sannäs, som uppkommit genom att förutsättningarna för en svensk anläggning ändrats, vållade problem för den lokala och regionala planeringen. I gruppens uppdrag ingick även att belysa upparbetningens industripolitiska och energipolitiska aspekter mot bakgrund av den stora planerade atomkraftutbyggnaden i vårt land. Gruppen har nu lagt fram sin rapport. I rapporten anges tidpunkten då det svenska behovet av upparbetningstjänster väntas ge ekonomiskt underlag för en anläggning till omkring år 1990. Före denna tidpunkt kommer sannolikt vårt behov av upparbetningstjänster att tillgodoses utomlands, om detta kan ske på godtagbara villkor. Även efter år 1990 är en sådan lösning tänkbar. Insatserna inom landet kan begränsas till att vidmakthålla viss teknisk kompetens och att följa den internationella utvecklingen. Arbetsgruppen förutser att framtida upparbetningsanläggningar kommer att utföras så att praktiskt taget allt utsläpp elimineras och att anläggningarna inte får någon hälsofarlig radioaktiv omgivningspåverkan vid normal drift. Det område vid Sannäsfjorden som i början av 1960-talet förvärvades av AB Atomenergi tillgodosåg de mycket stränga säkerhetskrav, som man med dåvarande teknik och erfarenhetsunderlag hade anledning att räkna med. Arbetsgruppen framhåller att man — om och när en svensk anläggning blir aktuell — får göra en ny utvärdering av lämpliga förläggningsplatser. Arbetsgruppen pekar allmänt på att samlokalisering av upparbetningsanläggningar och atomkraftverk kan anses som en reell möjlighet som erbjuder övervägande fördelar. Detta bör beaktas bl.a. i det planeringsarbete rörande lokalisering av atomkraftverk som för närvarande pågår inom centrala driftledningen. Med hänvisning till att Sannäsområdet är ett av de få områden i Sverige som med visshet uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga förläggningskraven för en upparbetningsanläggning anser emellertid arbetsgruppen att det tills vidare bör behållas i statens ägo. Enligt min mening ger arbetsgruppens rapport en värdefull belysning av hela upparbetningsfrågan, bl.a. genom att klarlägga den internationella utvecklingen avseende såväl utbud och efterfrågan på upparbetningstjänster som teknik och säkerhetsfrågor. Detta ger ett bättre underlag för att bedöma tidpunkten då en svensk anläggning kan bli aktuell. Med hänsyn till att denna tidpunkt av allt att döma är avlägsen anser jag att det saknas tillräckliga skäl att reservera markområdet i Sannäs för en upparbetningsanläggning. Som framgår av rapporten väntas dessutom den tekniska utvecklingen på upparbetningsområdet medföra ökad frihet vid ett framtida platsval. Jag vill i sammanhanget erinra om riktlinjerna för den fysiska planeringen på Västkusten, som innebär att kuststräckan Lysekil—-Strömstad bör hållas fri från miljöstörande industri. Arbetsgruppen har inte haft anledning att gå in på frågan om användningen av plutonium för militära ändamål. Jag vill också understryka att denna fråga helt saknar betydelse för ställningstagandet till en svensk upparbetningsanläggning nu eller i framtiden. Sverige har anslutit sig till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, vilket innebär ett åtagande för oss att avstå från kärnvapen och att ställa hela vårt atomenergiprogram under internationell kontroll genom Internationella atomenergiorganet . Förhandlingar härom pågår för närvarande, vilket interpellanten såsom sakkunnig åt den svenske chefsförhandlaren känner väl till. Resultatet väntas bli att ett kontrollavtal träffas med giltighet från våren 1972. Enligt detta avtal kommer alla atomenergianläggningar i Sverige och alla större innehav av uran och plutonium att inspekteras regelbundet.

Herr talman! Det är sällan man får ett svar som på alla punkter är så klart och tillfredsställande som det jag nu fått. Jag ber att få tacka för det. Tidpunkten då det skulle vara lönsamt att i Sverige bygga en upparbetningsanläggning har ju angivits olika. Från början tänkte man att det var 1970, och i ett interpellationssvar 1969 angav man tidpunkten till 1975. I en promemoria i dessa frågor som jag sett angav man tidpunkten till 1980, och nu säger man 1990. Detta är ytterst tillfredsställande och lugnande för dem som trott att frågan om en upparbetningsanläggning kunde vara aktuell i dag. Industriministern drar den slutsatsen av denna förskjutning att det saknas skäl att fortsätta att reservera markområde för en sådan anläggning vid Sannäs på Västkusten. Detta är synnerligen tillfredsställande för dem som sett detta som ett allvarligt miljöhot. Industriministern hänvisar också till att teknologin utvecklas, så att man säkerligen kan ställa andra och kanske inte så vittgående krav på den plats där man skall placera en upparbetningsanläggning när man kommer fram till 1990. Detta leder som sagt till den slutsatsen att vi inte har anledning att i dag räkna med en anläggning i Sannäs. Det är dyrt att skeppa bort utbrända bränsleelement till anläggningar i Belgien och England eller vart man skickar dem, och det är givet att där man har militär användning av plutoniet blir det lönsammare, totalt sett. Därför har människor dragit den slutsatsen att vi nu kanske kommit närmare ett beslut eller helt enkelt till en vändning av uppfattningen när det gäller frågan om att skaffa egna atomvapen. Därför har resonemanget kommit i gång att vi möjligen avsåg att ändra vår inställning i denna fråga. Industriministern hänvisar till att vi har anslutit oss till icke-spridningsavtalet och självklart är underkastade en mycket stark kontroll för de reaktorer vi har för framställning av kärnenergi. Detta är, ansåg industriministern, en garanti för att det inte skett någon ändring i vår inställning och för att en sådan ändring inte heller kan ske opåtalt. Det beror naturligtvis helt och hållet på i vems händer den politiska ledningen ligger. Jag skulle tro att det i dag inte finns något parti här som ändrat uppfattning i frågan om ett svenskt atomvapen.

Svaret bör kunna lugna människorna även på denna punkt. Både miljöhotet och hotet om en ändrad inställning till atomvapenfrågan har fått en klar dementi genom detta svar. Jag hoppas att svaret kommer att uppmärksammas överallt där man funderat över dessa frågor, och jag är ytterst tacksam för det klara besked som jag fått.

Herr talman! Den 4 december 1969 fick jag svar på en interpellation angående en eventuell upparbetningsanläggning i Sannäs. En av de frågor som jag hade ställt till civilminister Lundkvist var om han ville medverka till en förutsättningslös utredning om alternativa lokaliseringsorter för en anläggning av denna typ, där hänsyn skulle tas till riksplaneringens syften och miljövårdens krav. Svaret från statsrådet Lundkvist då innehöll besked om att ett eventuellt beslut om uppförande av en upparbetningsanläggning i Sverige inte skulle aktualiseras, som fru Eriksson i Stockholm nyss sade, före år 1975. Svaret slutade med beskedet: ”Att tillsätta ytterligare utredningar i frågan är inte aktuellt.” Vid det tillfället hävdade jag att det var olyckligt att oklarhet under så lång tid skulle råda om hur marken i Tanum kunde disponeras. Med tanke på de skyddszoner som då diskuterades innebar osäkerheten om markdispositionen stora bekymmer för det fortsatta planerandet. Min upprepade hemställan då var att frågan skulle snabbehandlas för att man skulle få ett beslut så fort som det över huvud taget var möjligt. Det ledde inte till något positivt svar då. Av dagens interpellationssvar framgår emellertid att frågan ånyo togs upp i kanslihuset redan fyra månader efter det att denna debatt hade förts. Resultatet blev att en arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet, civildepartementet och industridepartementet tillsattes med uppgift att göra en förnyad bedömning av upparbetningsfrågan. Statsrådet Wickman säger att bakgrunden till denna åtgärd främst var ovisshet om den framtida användningen av AB Atomenergis markområde i Sannäs. Jag vill, herr talman, med tacksamhet inregistrera att framstöten i december 1969 ledde till ett snabbare resultat än vad statsrådet Lundkvist då ville lova. Vi har inte behövt vänta till 1975. Besked har givits om att en upparbetningsanläggning i varje fall inte är aktuell före 1990 och att då en ny utvärdering av lämpliga förläggningsplatser skall göras. Min fråga från 1969 har i dag, drygt ett år senare, besvarats på det sätt som jag hoppades att den skulle ha blivit besvarad vid det tillfället.

”Jag vill i sammanhanget erinra om riktlinjerna för den fysiska planeringen på Västkusten, som innebär att kuststräckan Lysekil—Strömstad bör hållas fri från miljöstörande industri.” Går man till den kommunikén som jag antar att herr Wickman syftar på, är bilden en något annan. Han avser rimligen beslutet att upplåta Brofjorden och delarna där omkring för raffinaderi och oljeindustri.

Det var ett bra besked. Att ta in supertankers i Brofjorden och lägga ett raffinaderi vid strandkanten på Lysehalvön var fel. Men tanken att resten av Bohuskusten skulle sparas, den var riktig. Nu fanns det också en annan formulering i kommunikén. Man sade att ”kuststräckan Lysekil—-Strömstad” skulle sparas och främst ”tjäna fritidslivets intressen”. När kommunikén utfärdades så var det inte många som ville tolka de här båda meningarna som en motsättning. Regeringen avsåg — det trodde jag och det trodde nästan alla — att spara resten av Bohuskusten upp till gränsen mot Norge. Men nu i dag säger industriministern uttryckligt att det är ”kuststräckan Lysekil—-Strömstad” som skall hållas fri från miljöstörande industri. Får jag då fråga herr Wickman: Betyder det att regeringen nu har övergivit sitt löfte i kommunikén från den 25 november 1970 att ”återstående delar av kusten för framtiden hålls fria från sådana verksamheter som står i konflikt med rörligt friluftsliv, fritidsbebyggelse och naturvårdsändamål”? Har ni nu senare bestämt er för att lämna ut sträckan norr om Strömstad för den oljeindustri som nu trycker på och vill exploatera det området?

Herr talman! Herr Ahlmarks fråga är ju riktad till civilministern, och eftersom han inte är i kammaren skall jag ge mitt industriministeriella svar på den i stället. Det finns inget beslut fattat, herr Ahlmark, om någon oljekonsumerande industri i Strömstad. Det finns heller inte i dagsläget något beslut om att en sådan industri inte skall komma till stånd i Strömstad. Därför får vi tillfälle att återkomma till den här frågan. Jag kan hänvisa till formuleringen i mitt interpellationssvar, att det är sträckan Lysekil— Strömstad som har undantagits ifrån miljöstörande industrier i den föreliggande riksplaneringen.

Herr talman! Jag är faktiskt litet bekymrad över det intetsägande svar som industriministern gav. Jag citerade ju ur den kommuniké som regeringen utfärdade den 25 november förra året och som jag antog att industriministern hänvisade till, nämligen kommunikén i samband med Brofjordenbeslutet. Då sade man att vi skall öppna ytterligare ett industriområde på Västkusten ”samtidigt som återstående delar av kusten för framtiden hålls fria” etc., alltså ”återstående delar” av kusten. I dag säger då industriministern: Ja, det är ”kuststräckan Lysekil— Strömstad” som skall hållas fri. Men varje vän av ordning frågar sig då naturligtvis: Den bit ni har skurit bort från den 25 november förra året till i dag, alltså sträckan norr om Strömstad, har ni nu bestämt er för att upplåta den till oljeindustrin? Ja, det är inget beslutat om detta, säger industriministern, vare sig för eller emot. Men i och med att ni inte har bestämt er att säga nej till oljeindustri i strandkanten norr om Strömstad så har ni alltså gjort en reträtt från det stort uppslagna beslut som ni fattade den 25 november 1970. Det finns nämligen långtgående planer på att ta in supertankers för olja också i norra Bohuslän i närheten av Strömstad. Skandinaviska elverksbolaget vill i Nordby vid gränsen till Norge bygga ett mycket stort värmekraftverk. Den olja som man då behöver skall fraktas till en hamn i Singlefjorden, där man, enligt uppgift, skall ta in 100 000-tonnare. För att komma till den oljehamnen skulle supertankers stryka tätt intill Bohuskusten längs en sträcka av 40 kilometer, enligt en utredning som riksdagens upplysningstjänst har gjort. Om ett sådant fartyg havererade där skulle skadorna för norra Bohuslän kunna bli katastrofala. När regeringen sade ett ja till raffinaderiet vid Brofjorden lovade man alltså samtidigt att hålla norra Bohuskusten fri från nya, väldiga oljehot. Nu i dag ser vi hur litet det löftet kan bli värt. Om sjöfartsverket lyckas mäta ut en ränna för supertankers till området vid Strömstad, då finns det alltså, enligt herr Wickman i dag, en risk att regeringen än en gång improviserar bort en oersättlig del av den svenska Västkusten.

Herr talman! Jag skall inte nu ta upp någon debatt med herr Ahlmark om den lokalisering av ett eventuellt oljekraftverk som han har dragit in i diskussionen om den eventuella upparbetningsanläggning som tidigare skulle placeras i Tanum. Det är bara ett konstaterande jag vill göra. Herr Ahlmark har citerat ur regeringens kommuniké i samband med beslutet om att medge OK att placera sitt raffinaderi i Brofjorden. Men det hade varit bra om herr Ahlmark då hade citerat även de andra delarna, som han nu säger att industriministern har ändrat på. På s. 2 i den kommunikén står att ”kuststräckan Lysekil—Strömstad bör likaledes enligt regeringens mening hållas fri från omfattande industrialisering för att även i fortsättningen kunna tjäna fritidslivets intressen”. Det finns alltså i denna kommuniké klart belägg för att regeringen har uttalat sig om kuststräckan Lysekil—-Strömstad och inte, som herr Ahlmark definitivt vill göra gällande, om kuststräckan från Lysekil upp till Idefjorden.

Herr talman! Herr Mattsson har alldeles rätt i att vad han citerade finns på s. 2 i kommunikén. Jag citerade också detta i mitt första inlägg. Men jag sade att jag den 25 november förra året hade hoppats att det inte var en motsättning mellan vad regeringen sade på s. 1 i sin kommuniké och vad man sade på s. 2, utan att man avsåg att spara hela Bohuskusten norr om Lysekil för bl.a. fritidslivets intressen och icke tillåta miljöhotande industri där. I dag har vi av industriministern fått reda på att det var det som stod på s. 2 som gällde och inte det som stod på s. 1. Det beklagar jag.
Herr talman! Detta är en alldeles speciell form av exegetik som herr Ahlmark bedriver. Det är verkligen ingen motsättning mellan s. I och s. 2 i kommunikén från den 25 november — jag fick också fram den just nu. Vad innebär beslutet den 25 november, herr Ahlmark? Det innebär ”att ytterligare ett industriområde öppnas på Västkusten samtidigt som återstående delar av kusten för framtiden hålls fria från sådana verksamheter .

Herr talman! Det finns väl annan industri än oljeindustri för Bohuskusten. När det sades av regeringen att ”återstående delar av kusten för framtiden hålls fria” m.m. var det väl ingen enda människa som tolkade det så, att det gällde sträckan upp till Strömstad men att sträckan norr om Strömstad redan är förstörd, att där kan man lägga hur mycket oljeindustri som helst, ta in vilka supertankers som helst. Men den tolkningen gjorde ingen på den presskonferens, där regeringen förklarade den här kommunikén. När statsrådet fick frågor om de här sakerna antydde han inte med ett ord att detta var tolkningen av sidan 1 i kommunikén. Att man nu uttryckligt har undantagit kuststräckan mellan norska gränsen och Strömstad från det besked man gav den 25 november förra året är delvis en politisk nyhet som industriministern har meddelat här i kammaren i dag.

Herr talman!

Herr talman! Får jag fråga statsministern om detta korthuggna svar skall betraktas som svar på en interpellation som kammaren ännu inte har lämnat sitt medgivande till att den får framställas.
Herr talman! Jag har tidigare varit med om att man har kunnat svara på en interpellation omedelbart när den har framställts. I den mån jag skulle ha avvaktat att ett medgivande om interpellationens framställande skulle ha lämnats av kammaren, så beklagar jag detta tekniska missöde.
Herr talman! Vi skall här inte gå in på någon konstitutionell debatt, men jag föreställer mig att en interpellation är någonting som inte bara angår den som har framställt interpellationen utan i allra högsta grad även övriga ledamöter av kammaren, vilka — eftersom det är fråga om en interpellation — bör beredas tillfälle att delta i debatten. Och den interpellation det här gäller har hittills inte stått på någon riksdagens föredragningslista.
Herr talman! Jag är självfallet fullt beredd att förutom det svar som jag omedelbart här lämnade herr Bohman också besvara interpellationen, när den har blivit uppförd på kammarens föredragningslista och i vanlig ordning kommit in i riksdagsmaskineriet. Jag vill bara påpeka för herr Bohman att jag här har följt en praxis, som en gång initierades i riksdagen av förre utrikesministern Östen Undén.
Herr talman! Ingen skulle vara lyckligare än jag, om statsministern även i andra hänseenden i sitt handlande följde förre utrikesministern Undén. Slutligen vill jag uttrycka den förhoppningen att statsministern, när han har funderat ytterligare över de viktiga frågor som jag har tagit upp i min interpellation, kommer till ett annat resultat än det som innefattas i det mycket korta svar han här gav. Frågan är alltför betydelsefull för att behandlas på det sättet.

Vid val av ledamöter i styrelsen väljes ordförande särskilt. Vid det val som nu skall äga rum skall tre företrädare för riksdagen, representant för riksbanken och två företrädare för forskningsorganen utses till ledamöter för tiden från och med den 1 april 1971 till dess val hållits år 1974. Övriga styrelseledamöter skall utses från och med nyssnämnda datum till dess val hållits år 1977. För var och en av ledamöterna skall utses en suppleant med tillämpning av vad nu sagts om val av ledamot. Enligt till kammaren inkommet protokollsutdrag har valberedningen ej kunnat uppnå enighet i fråga om gemensam lista beträffande valet av ledamöter och suppleanter i styrelsen. Valberedningen har emellertid föreslagit att professor Torgny Segerstedt väljs till ordförande i styrelsen. Med hänsyn till att enighet i fråga om gemensam lista ej kunnat uppnås måste val ske med slutna sedlar. På de genom kansliets försorg tryckta valsedlarna har valperiodens slut angivits särskilt vid varje namn. Valsedlarna skiljer sig däri att sedeln Val i samverkan som sjätte ledamotsnamn har herr Alemyr med fru Thorsson som suppleant medan listan Allsidig representation på denna plats har herr Hermansson i Stockholm med fru Ryding som suppleant. Vid valet skall tillämpas 53 och 54 §§ riksdagsstadgan. Jag vill vidare erinra om stadgandet i 59 § riksdagsstadgan: Valsedel skall vara enkel, sluten och fri från överstrykningar. Den får inte uppta flera men väl färre namn än det antal personer valet avser. Är något namn på valsedel inte otvetydigt, gäller sedeln dock för övriga namn.